Herr talman! Vi befinner oss i dag i en mycket egendomlig situation. Vi har att behandla ett lagförslag, om vilket det - med några få undantag som framgår av betänkandet — råder mycket stor enighet beträffande lagparagrafernas innehåll. Lagförslaget bottnar ien enig utredning med företrädare både för hyresgäströrelsen och för fastighetsägare av olika kategorier. Den ton 30 cnigheten var klar och entydig i alla de avseenden som nu återfinns i lagförslaget. Vi har dock fatt en diskussion av mycket märkligt slag. Den uppstod i det ögonblick som den borgerliga regeringen skulle börja handskas med utredningsförslaget och det entydiga remissutfallet. Då. uppstod en diskussion, speciellt i en del tidningar här i Stockholm, grundad på förhoppningar knutna till statsrådets benägenhet att tillgodose andra värderingar än dem som kommit till uttryck i att man har kollektiva förhandlingar. Det har förts en debatt om monopol. och jag är mycket ledsen över att statsrådet även här konfirmerade den mycket suddiga och opreciserade diskussionen om monopol på hyresmarknaden. Vad är det egentligen fråga om”? Har vi haft monopol och i så fall varför? Det har aldrig funnits något klart monopol för någon organisation att förhandla för hyresgästerna. Vi har haft ett förhållande där de förhandlingar som Hyresgästernas riksförbund fört med fastighetsägarnas organisationer kunnat vara giltiga i vissa fall. Men det är inget som dessa organisationer har eftersträvat. De har tvärtom båda sagt att de inte vill ha det ordnat på det sättet. Det är någonting som samhället ålagt dem. Vi orkade från samhället med våra apparater inte avveckla den gamla hyresregleringen. som vi ville befria oss från. Vi orkade inte heller hitta på så finurliga arrangemang att vi kunde övergå ull en friare hyressättning. Men vi trodde att organisationerna skulle kunna klara den uppgiften och lade då på dem pålagan att träda i förhandling även för folk som inte var deras medlemmar och att handlägga avvecklingsplanen, som vi inte skulle kunna klara med den form av byråkrati som annars hade erfordrats i vårt land. Att de har åtagit sig detta har alltså legat dem till last. Statsrådet fortsätter nu med att ge intryck av att Hyresgästernas riksförbund har eftersträvat monopolbildning. Utredningen är alldeles entydig på den punkten. I utredningen satt bl.a. Erik Svensson, som har fått schavottera i mänga tvidningar och fått stämpeln på sig att vilja ha monopol på hyresförhandlingar för dem som bor i hyreshusen. Det hade varit snyggare, om vi på denna punkt hade fått ett klarkiggande. Men det är klart att det inte är lätt, med tanke på att folkpartiet nu i annonskampanjer försöker förstärka bilden att man inte önskar att monopol skall finnas på förhandlingar på hyresmarknaden — utan alt ange vem eller vilka som vill ha detta monopol. I samma annons som jag läst står det att hyreslagen skall stärka den enskilde hyresgästens rätt. Också det är ett egendomligt språkbruk. Det är klart att man inte skall begära att folkpartiet skall säga att vi skall stärka kollektivets rätt — det är ju motbjudande för dem som befinner sig i det partiet att tala om detta. Men det gäller inte att stärka den enskildes rätt i den mening som det är fråga om i andra lagar, som reglerar den enskildes rätt på hyresmarknaden. Här gäller det att stärka kollektivets rätt, att ge den enskilde fält att uppträda tillsammans med andra som har samma bekymmer som han. Det hade varit snyggare om man hade klarlagt detta. Vad det är fråga om i dag är att vi skall frångå det som i 20 år har gällt för de allmännyttiga bostadsföretagen: att hyresgästerna respekteras som part, får förhandla genom sina organisationer, får diskutera igenom och ha insyn i - Nr 158 företagens verksamhet för att få ett gott underlag för ställningstaganden i Måndagen den fråga om sina faktiska hyres eller bostadskostnader, för att kunna påverka 29 maj 1978 områdenas utformning osv. Detta har alltså nu gällt i över 20 år för de ullmännyttiga bostadsföretagen. och det har haft goda effekter. Det har varit ett helt försumbart antal situationer, där enskilda människor i bostadsföretagen har känt sig kränkta och behövt samhällets skydd mot organisationer och mot företag. Det tycker jag man skall notera I detta sammanhang. Nu är det så att de som bor i enskilt ägda hus inte har denna rättighet. Det är alltså en lag för att skydda människor mot privata fastighetsägare, bl.a. medlemmar i folkpartiet naturligtvis, borgerligt sinnade människor som ser sitt fastighetsinnehav som något de skall livnära sig på. Det är inget ont i det i och för sig, men samhället har satt en regulator på dem för att kunna förhindra att de åstadkommer sociala skadeverkningar för dem som bor i deras fastigheter. Det är ett steg för att ytterligare stärka den enskildes rätt gentemot de privata fastighetsägarna och för att kunna tillvarata de intressen som de boende kan ha. Men det är väldigt litet talat om det i denna proposition. Det hade varit önskvärt att man hade utvecklat just den biten i motivuttalandena. Nu ägnar man sig åt att skildra detta som om det vore någon helt annan verksamhet. Den enskilde hyresgästen skall i alla lägen ha något slags formell trygghet i alla avseenden. Små konkurrerande grupper skall det värnas om. Det är som om det vore något slags butik eller någon privat konsultbyrå som skulle konkurrera på marknaden, och människorna skulle få pröva vilken väg som skulle vara bäst för dem att vandra — dit eller dit. Det är ju inte det det är tråga om. Den fackliga rörelsen, liksom hyresgäströrelsen, växte fram därför att enskilda människor, som hade det svårt, var svaga var och en för sig i relationer som de hade att bevaka sina intressen emot — arbetsgivare eller fastighetsägare. De kände att de inte hade någon stark ställning enskilt, men tillsammans, i ett kollektiv var de starkare. Ju större kollektivet var desto starkare var de. Här har man intresse av att göra Små grupperingar, inte för att stärka utan för att tillgodose liberala doktriner om konkurrensen på det här området, vilket ju är en helt befängd tanke. Det hade varit riktigare och sakligare att argumentera för att stärka den enskilde genom att tillsammans med andra kollektivt värna om gemensamma intressen, att utveckla just det som är den bärande filosofin i kollektivets kraft i organisationslivet. En annan sida i det här förslaget som också är mycket betänklig är att inte ett enda ord ägnas åt en fråga som är mycket besvärlig att lösa, nämligen hur man skall kunna bevara den solidariska hyrespolitiken. Samhället satsar miljarder och stiftar hårda lagar för att kunna eftersträva en solidarisk hyrespolitik. en solidarisk bostadspolitik och kunna utjämna kostnader mellan olika årgångar av fastigheter. Detta tillämpas i samförstånd med den hyresgäströrelse som i dag finns på marknaden. Hyresgäströrelsen hur ett bostadspolitiskt ansvar, som tagit sig uttryck i att rörelsen ställer sig bakom 60 tanken på att utjämna kostnader mellan olika årgångar av fastigheter, vilket sker i de allmännyttiga företagen. Det enligt min mening mycket barnsliga intresset för de små grupperingarna, som man vill värna om — friheten för dem är viktigare än den egentliga friheten för de många — kan få till följd att det uppstår ocrhört besvärliga spänningar i förhandlingsarbetet. Vi vet ju att de allmännyttiga företagen med stort hyresbestånd, spritt över ett större omräde, kan komma i det läget — och det får de självklart acceptera —-att de får förhandla med en rad smågrupper ute i områdena. Det är klart att dessa gruppers förståelse för att de skall påta sig kostnader som andra områden har inte är stor. Det är inte så märkligt. Det fordras ju kraften hos en stark organisation för att övertyga människorna om att solidariteten tjänar vi alla på i det långa perspektivet. Men om vi skall tillvarata kortsiktiga intressen, skall vi inte tala om solidaritet. Det här är alltså något som kommer att inge bekymmer. Inte ett ord sägs om det som ir det grundläggande för hela vår bostadspolitik. Det här är ett problem inte minst för de allmännyttiga bostadsföretagen. vilkas erfarenheter på det här området nu skall spridas ut till alla andra företagare. Det är också svårt att hitta någon tankereda och klarhet i propositionen när den ger sig in på förhandlingsavgiften, som plötsligt föreslås bli redovisningsbar. Den avgiften kan fastighetsägaren överföra till cn hyresgästorganisation, som skall förhandla för både egna och andras medlemmar. Statsrädet försöker här också blanda in begreppet hyresrabatter, men det rör ju en helt annan fråga. som - och det är inte statsrådet främmande för - de allmännyttiga bostadsföretagens organisation sagt definitivt nej till och som även riksdagen har sagt definitivt nej till. På den punkten är, såvitt jag begriper. alla i det här huset eniga. Att överföra förhandlingsersättning till en organisation går till likadant här som det gör på arbetsmarknaden. Där är det inte alls ovanligt att företagen bidrar till organisationernas arbetsinsatser. Man skall således plötsligt registrera detta just för att förödmjuka hyresgästorganisationerna! Det hade varit. intressant att veta, om vi hade kunnat få de avgifter registrerade som fastighetsägarna tar ut ur hyran. Vad en fastighetsägare ger till exempelvis ctt politiskt parti är han inte redovisningsskyldig för gentemot sin organisation, vilken det än månde vara. Det anses tydligen hyresgästerna inte ha något intresse av att få veta! Nu har vi en hyreslag som säger att det i och för sig är ointressant vilka beståndsdelar en hyra består av. Det var detta system — den gamla hyreslagen med detaljredovisning - som vi avvecklade när vi införde den nya hyreslagen. Här får vi se de regleringstokiga folkpartisterna på nytt föra in ett regleringstänkande i den frigörelse från sådant tänkande som vi tidigare haft på hyresmarknaden. Plötsligt vill man detaljreglera en speciell kostnad —- bara därför att den skall gå till hyresgästernas organisationer. Man tycker kanske att den då måste redovisas för att kalfatras i en del tidningar och bli föremål för den mest egendomliga debatt: det var naturligtvis den tanken som låg bakom förslaget. Jag tycker det hade varit trevligare om man hade gjort som en så gott som enig riksdag tidigare sagt — att det är skäligt att fastighetsägarna bidrar till terna, både för sina egna medlemmar och för dem som icke är medlemmar. Måndagen den bestämmelser som reglerar övertramp på de områdena, även om det kan innebära en nog så påfrestande procedur i och för sig. Hyresförhandlings Jag skall inte säga mycket mer.

Med detta, herr talman. ber jag att få yrka bifall till de reservationer som är

Herr talman! När hyresrättsutredningen 1976 redovisade sitt betänkande med förslag till ny förhandlingslag rådde det rätt stor enighet om förslagen till lagstiftning. Stor vikt lades av bl.a. hyresgäströrelsen vid att man nu äntligen skulle få en lagstiftning som gjorde det möjligt att tvinga in ovilliga privata fastighetsägare i det frivilliga förhandlingssystem som hyresgäströrelsen så aktivt medverkat till uppbyggnaden av. Nu föreliggande förslag till förhandlingslag kommer inte att påverka några grundläggande problem, förbättrar inte bruksvärdesystemet och kommer inte att kunna förhindra nya hyreshöjningar. Många av föredragandens kommentarer till och motivuttalanden om lagförslaget i propositionen är suddiga och delvis motstridiga i sitt försök att framstå som en hjälp åt hyresgästerna och hyresgäströrelsen att sanera hyresmarknaden och stärka folkrörelsen. Hyresgästerna betackar sig naturligtvis för sådan hjälp och omtanke från den borgerliga regeringen och klarar bättre de uppgifterna själva. Möjligheten till fortsatta hyreshöjningar och en fortsatt privatisering på bostadsmarknaden skiner igenom lagförslaget och kan inte döljas av att det finns vissa positiva inslag och förbättringar på hyresförhandlingsområdet. I diskussionen om förslaget till hyresförhandlingslag har man pekat på både för och nackdelar hos förslaget dels i förhållande till nu gällande ordning, dels i förhållande till hyresrättsutredningens förslag. som i stort sett ligger till grund för propositionen. Nästan alla som har deltagit i diskussionen har ansett hyresrättsutredningens förslag som godtagbart och innehållande förbättringar och preciseringar jämfört med vad som nu är gällande. Från vpk har vi emellertid kritiserat även hyresrättsutredningens förslag. Det gällde då exempelvis fastighetsägares rätt att slippa förhandlingsavtal vid byte av hyresgäst. möjligheten till retroaktiva hyreshöjningar, uppsägningstörfarandet, hyresgästernas uteblivna möjligheter att vidta stridsätgärder, hyresvärdarnas möjligheter att välja företrädare för hyresgästerna och den omständigheten att förslagen som sådana på intet sätt befordrade nägot gemensamt agerande av hyresgästerna gentemot hyresvärden. 61 Det nya förslaget har i viss mån tagit hänsyn till sådan kritik. Exempelvis följer hyran i det nya förslaget kigenheten och inte hyresgästen, möjligheterna att tvinga fastighetsägaren till förhandling har ökat och uppsägningsförfarandet har förenklats något. Att det nya förslaget i realiteten ställer större krav på alt hyresgästförening har hyresgästernas förtroende betraktar vi inte som negativt, inte heller att hyresgästernas majoritet tillmäts större betydelse. I nu föreliggande förslag sägs att hyresnämnden får — inte skall — förordna om en förhandlingsordning skall upphöra och att särskilda skäl i så fall skall föreligga. Det noterar vi som positivt, då det gynnar den etablerade hyresgäströrelsen, som i stor utsträckning redan har tecknade förhandlingsordningar. I propositionen saknas emellertid förslag som ger hyresgästerna möjlighet all vidta stridsåtgärder utan att kvarboenderätten riskeras. Den primära förhandlingsverksamheten gäller bara i fråga om hyreshöjningar, och tvärtemot propositionen menar vi att det hade funnits skäl att föreskriva att hyresvärden skulle ha primär förhandlingsskyldighet exempelvis då det gäller gemensamma anordningar. Bland oklarheterna och svagheterna i förslaget kan vidare nämnas, att man inte har skrivit in någon rätt för hyresgästorganisation att granska privata fastughetsägares räkenskaper, lån, räntor, amorteringar och andra kostnader. Fortfarande kommer den s.k. editionsplikten att gälla bara för de allmännyttiga bostadsföretagen, vilket vi anser vara en brist i förslaget. Då det gäller frågan om införande eller bibehållande av förhandlingsklausul i hyresavtalet bör hyresgästens personliga förhållanden inte tillmätas den betydelse de fått i lagförslagets 23 med de konsekvenser denna formulering kan få. Vi menar därför att orden ”hyresgästens personliga förhållanden” bör utgå ur lagtexten. Utskottet har av någon underlig anledning vänt på hela frågeställningen och talar om ”att förvägra hyresgästen rätten att från sin individuella synpunkt få skäligheten av ett visst hyresvillkor prövat av hyresnämnden anser inte utskottet tillrådligt”. Det är nu inte fråga om att förvägra hyresgäst rätten till prövning utan fråga om huruvida man skall tillmäta personliga boendeförhållanden, som något kan avvika från kollektivets, sådan betydelse all hyresgästen därigenom skall kunna slippa att omfattas av en förhandlingsordning. Det är alltså inte fråga om att förvägra hyresgästen någon rätt, utan det handlar om vilken betydelse man skall tillmäta eventuella skillnader då det gäller bostädernas storlek, utformning osv. På den punkten menar vi att de personliga förhållandena inte skall tillmätas den betydelse som de fått i lagförslaget. Den förhandlingsersättning som skall kunna utgå måste ses som ett äterförande av medel till hyresgästkollektivet. Det borde därför ha getts möjlighet i lagen att framtvinga ersättning via hyresnämnden. Fförslaget kan bara skäligheten av ersättningen prövas inför nämnden, vilket kan vara ägnat att misskreditera hyresgästorganisationen och dess arbete inför hyresgästerna. För att förhindra att sådan ersättning påverkar bruksvärdet vid en hyresjämflörelse har vi från vpk föreslagit i vår motion att en mindre förändring skall ske i lagtextens 203, så att det klart framgår att sådan —- Nr 155 ersättning inte är hyra I vanlig mening. Måndagen den Nu kan man naturligtvis ifrågasätta hela paragrafen som sådan och fråga sig 29 maj 1978 varför förhandlingsersättning skall behöva regleras i lagen på sätt som föreslås. Om detta emellertid skall ske måste man enligt vår mening se till att inte införa bestämmelser som kan medverka till att vtterligare trissa upp hyrorna. Enligt gällande bruksvärdessystem kommer varje belopp, stort eller litet, som läggs på hyran eller kallas för hyra i de allmännyttiga bostadsfö retagen att medverka till hyreshöjningar i de privata hyreshusen. Möjligheterna till retroaktiva hyreshöjningar, som ges i propositionens lagförslag, 248, måste enligt vpk:s mening helt undanröjas genom en förändring av lagtexten. Hyresgäster skall inte behöva få sin ekonomi ytterligare försämrad av att fastighetsägare eller domstolar drar ut på tiden med förhandlingar och beslut. Utskottet framhåller att det är angeläget att retroaktiva hyreshöjningar i största möjliga utsträckning undviks. Vi motionärer anser att det inte bara är angeläget utan nödvändigt att alla retroaktiva hyreshöjningar stoppas. Utskottet har också framhällit att propositionsförslaget inte innebär någon saklig ändring i förhållande till vad hyresrättsutredningen föreslog. Nej, Just det — regeringsförslaget är lika dåligt i denna del, och vi kritiserar nu liksom tidigare denna brist i förslaget. Förslaget om att part skall kunna ådömas skadestånd, om en majoritet i hyresnämnd eller bostadsdomstol anser att hyresförhandlingarna inte bedrivits ullräckligt skyndsamt, skall enligt vår mening bara omfatta hyresvärd. Lagtexten bör ändras i enlighet med detta. Utskottet har i sina kommentarer sagt att en sanktionsbestämmelse av detta slag inte kan gälla bara den ena av två avtalsparter. Man säger vidare att det självfallet inte är meningen att skadestånd skall kunna ådömas i andra fall än där det är fråga om dröjsmål, som inte är av ringa betydelse och som kan läggas vederbörande till last som försummelse. Just en bestämmelse av det slag det här handlar om borde enligt vår mening verkligen kunna gälla den ena parten, fastighetsägaren, då det är han som i huvudsak bestämmer takten i samband med förhandlingarna. Den enskilde hyresgästen har naturligtvis inget som helst intresse av långt utdragna förhandlingar och därmed följande hyresskuld. Lagen är ändå så generös mot fastighetsägaren bl.a. då det gäller hans möjligheter att stranda förhandlingar och vända sig ull hyresnämnd för att söka genomdriva sina hyreskrav att markeringen om att endast fastighetsägaren skall kunna ådömas skadestånd är motiverad. Förslaget till förhandlingslag som det nu föreligger är på gott och ont. Jag har försökt att ange på vilka punkter det framför allt finns brister som vi menar måste rättas till. Det är bra att vi nu äntligen får en förhandlingslag efter många års kamp från hyresgästernas sida för detta. I anslutning till hyresrättsutredningens och regeringens förslag har det diskuterats mycket bl.a. om hyresgästernas förhandlingsmonopol trots att något sådant aldrig har funnits. Hyresgäströrelsen har inte och vill inte ha något monopol, och 63 något sådant blir det nu inte heller. Statsrådet Birgit Friggebo framhärdade och sade i sitt inlägg här att de som kritiserar lagförslaget i själva verket vill ha ett sådant monopol. Birgit Friggebo och andra får tala för sig. Från vänsterpartiet kommunisternas sida vill jag klart deklarera att vi inte är anhängare av något sådant monopol, en uppfattning som också klart har deklararerats från hyresgäströrelsens sida. Erfarenheterna av lagens tillämpning kommer säkert att visa att olika förändringar, förbättringar för hyresgästerna, måste göras ganska snart, och förhoppningsvis kommer en riksdagsmajoritet för detta att finnas nästa år. Som ytterligare exempel på brister och svagheter i lagförslaget vill jag knyta an till vad jag förut sade om den primära förhandlingsskyldigheten. Det finns behov av att i lagen föreskriva primär förhandlingsskyldighet beträffande inte bara hyran utan exempelvis också då det gäller gemensamma anordningar i huset och boendemiljön. Om en hyresgästorganisation försummar att påkalla förhandling i en sådan fråga — och om förhandlingsordningen inte föreskriver förhandlingsskyldighet — kan således värden göra försämringar av gemensamma anordningar utan att det blir möjligt att föra ut frågan till hyresgästerna förrän det kan vara för sent. Vi har från vpk påtalat detta i tidigare sammanhang och riksdagen har nyligen bifallit en vpk-motion om tilläggsdirektiv till hyresrättsutredningen om detta problem. Vi räknar således med att det kommer förslag till sådan förstärkning då det gäller hyresgästernas besittningsskydd, och bestämmanderätt då det gäller gemensamhetsanordningar och boendemiljön. Herr talman! Stort utrymme har i diskussionen ägnats frågan om förslaget kan underlätta en splittring av den etablerade hyresgiströrelsen och därmed försvaga hyresgästernas ställning. Fastighetsägarna har enligt vår mening redan nu en alltför stark ställning gentemot hyresgästerna och det finns risk för att de ytterligare kommer att stärka den trots, eller tack vare, förhandlingslagen och dess innehåll. Den möjligheten kan emellertid komma på skam om hyresgäströrelsen och hyresgästerna på ett riktigt sätt går till offensiv, om hyresgästernas egen aktivitet tillvaratas och uppmuntras, I stället för att bekämpas. Hyresgästerna kommer säkerligen att ta avstånd från alla försök till nya organisationsbildningar vid sidan om hyresgästernas intresseorganisation om de får ge uttryck för sina meningar inom organisationen och utåt i aktivt bostadspolitiskt arbete utan hot om uteslutningar och trakasserier. Det viktigaste syftet med hyreslagstiftningen skall enligt vänsterpartiet kommunisternas mening vara att ge dem som bor med hyresrätt en grundläggande trygghet. Det innebär bl.a. ett starkt besittningsskydd, bytesrätt, skydd mot oskäliga hyreshöjningar och ett avgörande inflytande över sitt eget boende. Vi kräver en socialt inriktad bostadspolivik där alla skall ha tillgång till en god bostad till rimliga kostnader. Bostaden skall vara en primär social rättighet. Att bostaden är en social rättighet innebär bl.a. att den hyra ett hushåll betalar är sådan att alla får råd att bo i en tillräckligt stor bostad i en god bostadsmiljö och att de arbetande människorna kan hyra en sådan bostad Nr 155 utan att behöva anlita bostadsbidrag. Bostadssociala utgångspunkter måste Måndagen den vara avgörande för hyrans nivå. Vidare innebär det att ingen skall kunna göra 29 maj 1978 vinster på andras behov av att bo. Det betyder att vinst och spekulationsintressen måste bort i alla led alltifrån marken till bostädernas förvaltning. I begreppet social rättighet ligger också en rättvis bedömning av bostäderna och att makt och inflytande över förvaltning och bostadsmiljö ligger hos dem som bor i bostäderna. Vpk har i olika sammanhang påtalat brister i hyreslagstiftningen och hävdar att den måste förändras och förbättras så att hyresgästerna får mer att säga till om och fastighetsägarna mindre bestämmanderätt. Vi har också vänt oss mot bestämmelser i gällande lagstiftning som i praktiken betyder att hyressättningen på vad man kallar en balanserad hyresmarknad skall vara fri och kunna påverkas av marknadskrafterna. Både de borgerliga partierna och socialdemokraterna har exempelvis medverkat till ett innehåll och en tolkning av lagstiftningen som förutsätter ständiga hyreshöjningar. Som allmän utgångspunkt har man varit överens om att de s.k. fria marknadskraflfterna skall få verka också på bostadsmarknaden. Som allmänna förbehåll hur man deklarerat att privata fastighetsägares intresse av att få en rimlig avkastning på sitt i fastigheten nedlagda kapital inte kan åsidosättas. Det är mot bakgrund av den bostadspolitiken vi får se de senare årens utveckling, då hyrorna stigit mer än någon gång tidigare sedan andra världskriget. Det allvarligaste problemet — de orimliga hyreshöjningarna — berörs som jag tidigare sagt inte av det lagförslag vi nu behandlar. Och det saknas också fortfarande stridsmöjligheter motsvarande dem som finns på arbetsmarknaden. Den starka opinionen bland landets hyresgäster och lönarbetare mot hyreshöjningarna måste tas på allvar och komma till uttryck även i hyrcesgäströrelsens och fackföreningsrörelsens agerande, för hyresstopp och en ny bostadspolitik. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vpk-motioner som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Det är riktigt att det har rått och råder mycket stor enighet om det förslag som hyresrättsutredningen kom med om att stärka hyresgästkollektivets ställning i förhållande till fastighetsägarna. Och därom råder inte heller nu några delade meningar. När vi skrev lagförslaget tyckte jag att det inte fanns någon större anledning att återupprepa sig och sida för sida säga ungefär detsamma som utredningen sagt — det var självklarheter. Detta har också kommit till uttryck i lagförslaget, genom att det är hyresgästkollektivets ställning som stärks 1 förhållande till fastighetsägarna. Vi har däremot på vissa punkter velat göra klarare preciseringar för att undvika oklarheter och förebygga tvister. Det är några sådana punkter som 65 kommit upp i den offentliga debatten och som också föranlett diskussion här. I den soctaldemokratiska reservation som fogats ull utskottsbotänkandet i den här delen sägs att det hade varit anpeläget att ytterligare stärka hyresgästkollektivets ställning på fastighetsägarnas bekostnad i stället för att ägna tid och resonemang åt hur man skall göra när det uppstår tvist om vilken organisation som skall företräda hyresgästerna. Men jag har letat och inte någonstans funnit hur socialdemokraterna menar att man ytterligare skulle stärka kollektivets ställning. Det finns inte ett enda konkret förslag. Det vore intressant att här få reda på vad man egentligen är ute efter. Som jag sade i mitt inledningsanförande säger sig nästan alla i det här landet, företrädare för organisationer. i tidningsdebatt eller i övrigt, vara emot monopol för någon viss organisation. Det är alldeles riktigt, och jug har också sugt detta. Men det visade sig att när vi kom med ett förslag som de facto gör det möjligt att uppfylla detta mål fick vi mycket kritik på oss. Man talar om splittring, om gula fackföreningar och annat. Och Per Bergman står här i talarstolen och säger att detta är en befängd tanke och att det stora intresse vi ägnat åt den här problematiken skulle vara något slags barnsligt intresse. Jag menar det är grundläggande för vår demokrati hur vi ser till att människor kan välja sina egna företrädare. Och jag är stolt över att vara barnslig om Per Bergman vill kalla mig för det i detta sammanhang. Per Bergman säger att det finns behov av en stark hyresgäströrelse. Jag kan instämma i att en stark hyresgäströrelse har stora och goda möjligheter att på ett bra sätt företräda hyresgästerna. Men denna styrka skall naturligtvis komma utifrån möjligheterna för folkrörelserna att övertyga människorna om att den ena celler andra organisationen är bäst. Det är människornas övertygelse som skall vara ursprunget, inte ett av staten indirekt givet monopol. Per Bergman tar upp den solidariska hyrespolitiken. Det är riktigt att samhället har ett stort ansvar för att exempelvis kapitalkostnader utjämnas över tiden så att hyressplittring undviks. Och där har riksdagen alldeles nyligen på regeringens förslag tagit större ansvar genom att subventionsreglerna förändrats för det äldre och nyare beståndet. Jag tycker att hyresgäströrelsen och bostadsföretagen här har tagit ott stort ansvar. Men det ansvaret ruckas ju inte ett ögonblick genom dessa förslag. När det gäller bruksvärdesreglerna, vilka kan användas också av allmännyttiga bostadsföretag vid prövning av hyror om man får flera olika organisationer att förhandla med, framläggs i propositionen inga törslag till förändringar, utan den gamla ordningen kvarstår. Visserligen ges möjligheter för grupper att företräda sig själva och därigenom påverka sitt boende på ett bättre sätt. Ifall de har intresse av att spara elström, vatten och annat i sitt boende kan de göra detta genom att kontakta hyresvärden direkt. Då tycker jag alt det inte ligger något fel i att de också får ut vinsterna av det sparandet. Så till den punkt där vi är oense när det gäller de sakliga beslut som skall fattas, nämligen förhandlingsersättningen. Vi vet att det redan nu träffas ge vilken beskrivning han vill. De facto har sådana överenskommelser om Måndagen den förhandlingsersättningar använts så, att det indirekt varit fråga om medlems 29 maj 1978 rabatter. Bl. a. mot bakgrund av civilutskottets uttalande tidigare och även med tanke på det missnöje och den oro som de människor känner som inte är medlemmar av hyresgäströrelsen har jag funnit det angeläget att få denna sak reglerad, när vi nu skall fatta ett beslut om förhandlingsordning på hyresmarknaden. Möjligheterna att få förhandlingsersättningens skälighet prövad gäller inte specifikt Hyresgästernas riksförbund utan gäller över huvud taget de Organisationer som kommer att förhandla inom ramen för hyresförhandlingslagen. Per Bergman säger att parterna får se till att ersättningen blir skälig. Ja, den ena parten har naturligtvis målsättningen att ta ut så stor förhandlingsersättning som möjligt, nämligen den förhandlande organisationen, eftersom det alltid innebär en positiv sak för den organisationen. Det minskar behovet av högre medlemsavgifter. När det gäller fastighetsägaren, som är den andra förhandlingsparten, ifrågasätter jag om han på ett objektivt och riktigt sätt kan företräda den part som inte är närvarande vid förhandlingen, nämligen de människor som inte är medlemmar i hyresgästorganisationen.

Herr talman! Man brukar tala om att folkpartister är kluvna. Någon av deras tänkare lär ha sagt så. Men här finner man en folkpartist som är strimlad, för att använda vår terminologi, och som har en allsidig åsiktssammansättning i denna fråga. Nästan alla synpunkter finns representerade i det anförande som Birgit Friggebo har hållit i dag, i det som anförts i propositionen och i tidigare uttalanden. Vi är överens om lagen, bortsett från detta med avgiften och den skönhetsfläck som utskottet enigt tog bort beträffande det processuella förfarandet och parts rätt att föra talan samt beträffande förhandlingsöverenskommelser. Det är ett egendomligt resonemang som förs i propositionen om att tillvarata den enskilde individens och fristående föreningars rätt mot organisationen. Fristående till vad? Jag förstår att en folkpartist kan tala på det sättet, men vi andra som har växt upp i arbetarrörelsen och de stora folkrörelser som har att tillvarata ekonomiska intressen ser på denna fråga med helt andra ögon. Därför har vi kanske inte möjlighet att möta varandra. Men hur skulle det se ut på arbetsmarknaden om man skulle stimulera till upprättande av konkurrerande fackföreningar, och arbetarna skulle välja den som för ögonblicket bäst kunde sköta jobbet för gubbarna på verkstaden — fortfarande är det mest gubbar på verkstaden, tyvärr. Det är den synen på organisationsuppgiften jag anmärker på. Den innebär ingen styrka för den enskilde hyresgästen, som inte har något intresse av att få 67 till ständ en rad splittrande föreningar som inte kan samverka inbördes. När det gäller den solidariska hyrespolitiken och denna lagstiftning så sade jag att där ligger ett faromoment som kan skapa ytterligare svårigheter. Om detta har det inte sagts ett enda ord i propositionen till vägledning för dem som skall handlägga och tillämpa lagstiftningen. Man måste se upp med de effekter som kan uppstå genom att det bildas en rad småföreningar exempelvis i ett allmännyttigt bostadsföretag. som hårdhänt kräver att få sina egna kostnader som grundläggande för hyran och inte det som företaget. hyresgäströrelsen och samhället varit eniga om, nämligen att det skall vara en utjämning av kostnaderna. Detta med hyresrabatter är ju en helt annan fråga. Men nu blinkar lampan, så jag har inte en chans att utveckla frågan. Jag kan återkomma i nästa replik, om det blir någon.
Herr talman! Jag vill bara notera att trots att jag tog upp en rad punkter där jag var mycket kritisk till innehållet i detta lagförslag och något försökte tala om varför, så förbigick statsrådet i sin replik detta nästan helt.

Men Birgit Friggebo vill tydligen bita sig fast vid detta. Jag förstår varför. Mot bakgrunden av den uppläggning som skett i diskussionen av dessa frågor betraktas det tydligen som politiskt matnyttigt från regeringens sida. Men jag tycker att man nu borde kunna avfärda detta. När det gäller upphävande av förhandlingsordningen sägs ju i propostitionen att en förutsättning för att förhandlingsordningen skall kunna upphävas är att det är utrett att en annan hyresorganisation avser att försöka etablera förhandlingsrätt. Den formuleringen kan naturligtvis inrymma rätt mycket. Man kan tolka in en het deli den. Man kan också tänka sig ev läge utan förhandlingsordning, där det tidigare har funnits en. Visserligen kan det vara utrett att en annan organisation avser att försöka, som man säger, etablera förhandlingsrätt: men vad händer om avsikten av olika skäl inte fullföljs elter förhindras? Jag tycker det är en lucka i lagen att det inte finns strängare villkor för upphävande av förhandlingsordningen. Det skulle bättre stämma mot lagmotiven i övrigt. Jag undrar om statsrådet möjligen har nägon kommentar ull den punkten.
Herr talman! Per Bergman uppehåller sig fortfarande bara vid föredragandeavsnittet och säger att i sak är vi eniga när det gäller lagparagraferna. Ja, men menar verkligen Per Bergman att de förändringar som regeringen har gjort i förhållande till utredningen skulle läggas fram utan någon som helst — Nr 155 motivering? Här handlar det ju ytterst om människors inflytande, och om Måndagen den man skall ta till stora ord handlar det om demokrati. Det vet vi, att de frågorna 29 maj 1978 är inte lätta att lösa, och därför krävs det ett visst utrymme för beskrivning när man vill göra de här förändringarna i förhållande till utredningen. Tore Claeson har hållit ett långt anförande och där också tagit upp en del av de mer allmänpolitiska frågorna som vi ju haft en debatt om tidigare här i kammaren. Jag tänker därför inte gå in på de bitarna i någon speciell ordning. Vidare vill Tore Claeson uppehålla sig vid fenomenet monopol eller inte monopol, och han säger att vi inte har haft monopol och att det heller inte är någon som sagt sig att vi skall ha det för framtiden. Ja, det är en riktig beskrivning att det inte finns någon som säger att vi skall ha monopol. Men vad man inte vill göra är ju att de facto följa upp det i lagstiftningen. Vi är nu här i kammaren överens när det gäller lagparagraferna. Per Bergman envisas emellertid hela tiden med att säga att det har resonerats för mycket i föredragandeavsnittet då det gäller att möjliggöra uppnåendet av det mål som alla säger sig vara överens om. Men det är ju så att utredningsförslaget innebar att när en organisation en gång hade skaffat sig en förhandlingsordning skulle man pröva de förhandlingsklausuler som är intagna i hyreskontrakten och som är kopplingen till förhandlingsordningen för den enskilda hyresgästen. Då visade det sig att det inte fanns angivet hur man skulle bete sig när en stor majoritet av hyresgästerna ville bli av med förhandlingsklausulerna. Det innebär de facto att vi har haft och fortsättningsvis skulle ha det på det sättet, att en organisation kunde fortsätta att förhandla för samtliga hyresgäster, trots alt en majoritet av hyresgästerna inte ville vara med om detta.
Herr talman! För att inte slarva bort detta med hyresrabatter vill jag bara säga att när det gäller hyresrabatterna —-som jag känner dem och som jag utgår från att statsrådet också känner dem från sin tidigare verksamhet — är det så att hyresgäströrelsen krävt att på hyran få lägga ett belopp motsvarande avgiften till hyresgästorganisationen, lika för alla som bor i området. Detta belopp skall inlevereras till hyresgistföreningen för dem som är registrerade som medlemmar. I fråga om dem som inte är medlemmar får bostadsföretaget behålla beloppet minus förhandlingskostnaden — detta för att det inte på hyran skall märkas vem som är medlem. Det är ytterst få sådana uppgörelser som företag har träffat ute i landet: det gäller både allmännyttiga företag och enskilt ägda hus. För de företag som gått med på uppgörelser av det här slaget råder ingen enhetlighet i styrelsernas partisammansättning, utan de är mycket udda företeelser. Uppgörelserna har alltså motarbetats av alla som kinner ansvar för verksamheten. Jag iycker att det vore i klarhetens intresse att behandla den saken som cen fråga för sig och detta med att täcka förhandlingskostnaden som cen helt annan fråga. En sjuk sak blir inte bättre om den motiveras med den sjuka ståndpunkten. : 69 Så några ord om detta att vi, som jag säger, är eniga om lagen. Lagförslaget som det utformats i propositionen är såvitt jag begriper — och Jag har i min tur försökt skaffa mig kunskaper genom andra som har samma värderingar som jag i de här frågorna men som är lagklokarce än jag — bara en förlängning av hyresrättskommitténs lagförslag. Det är inga nyheter, det är inga ändringar; det är samma sak. Men vad som inte är samma sak är all den text som finns i det man kallar för motivuttalandena — alla de synpunkter som finns framförda för att passa på folkpartistiska innemöten och som man excellerar i sida efter sida. Man säger att hyresgästerna skall välja sina egna företrädare, och det hävdade också statsrådet här. Visst skall de göra det i organisationerna, men inte skall vi väl ha en organisationsflora bara för den här — som man säger — underbara friheten på hyresmarknaden. Det skulle ju bii fallet om man tillät hurdana organisationsbildningar som helst. Jag är alldeles övertygad om att vi i dag inte skulle ha den levnadsstandard som vi har för de breda lagren om vi inte hade haft en enhetlig. stark fackföreningsrörelse på både arbetar och tjänstemannasidan. Önskemål finns om att det skulle kunna finnas en sådan verksamhet också på hyresgästsidan. Man skall värna om det intresset och inte om det motsatta — att skapa splittring på hyresmarknaden.

Herr talman! Jag vill i anknytning till den diskussion som vi tydligen inte, trots deklarerad enighet, kommer ifrån säga att jag tycker att hela den diskussionen, även i dag, har krånglats till litet grand i onödan. Hyresgäströrelsen har, vare sig vi vill eller inte, faktiskt en sådan ställning att den är bostadsmarknadens motsvarighet till fackföreningsrörelsen på arbetsmarknaden. Följaktligen vill i varje fall jag se hyresgäströrelsens kamp för bl.a. ett sådant förhandlingsavtal som nu är på väg som ett komplement till den fackliga kampen. bortsett ifrån om man sedan menar att den skulle kunna föras betydligt mer effektivt eller på ett annat sätt. Vi vet att hyresgäströrelsen i likhet med fackföreningsrörelsen för en kamp för bättre levnadsvillkor. Det gäller då bostaden och den sociala och fysiska miljöns kvalitet och innehåll. Den kampen kommer naturligtvis att tillta och breddas som en naturlig följd av det arbete som pågår inom hela bostads och planeringssektorn. Jag vill deklarera att det, oavsett om det har lämnats möjligheter öppna för andra organisationer att komma in när det gäller förhandlingar på hyresmarknaden, självfallet är hyresgäströrelsen som med stöd av lagstiftningen skall vara med och genomföra en förbättring av samhällsplaneringen, av bostadsmiljön och av förvaltningen. Om riksdagen skulle besluta att ge förhandlingsrätt om hyror och miljöfrågor på ännu lösare grunder än väd man nu har gjort och därigenom öppna möjligheterna för flera små ”gula” hyresgästsammanslutningar, skulle det helt säkert bara bli för en mycket kort period. Hyresgästerna själva och hyresgäströrelsen som sådan kommer självfallet att se till att hyresgästerna företräds på ett sådant sätt att möjligheterna för andra sammanslutningar att komma in i det här sammanhanget nära nog är uteslutna. Herr talman! Beträffande förhandlingsersättningen är det viktiga och det Måndagen den nya atl det, eftersom den saken nu erkänns även i lagstiftningen, kommer att . 29 maj 1978 innebära en styrka för hyresgästorganisationerna när det gäller uttaget av förhandlingsersättning. Mot bakgrund av vad som bl.a. under de senaste dagarna har hänt ute i landet har jag styrkts i min uppfattning att vi har gjort rätt som i lagstiftningen har tagit med möjligheten att få storleken och skäligheten på förhandlingsersättningen prövad och — den viktigaste biten — att hyresgästerna skall upplysas om hur stor förhandlingsersättningen är. Vi tvistar om huruvida man kan använda förhandlingsersättningen som en form av medlemsrabatt eller inte. Det är ju så att man kan ta ut en så stor förhandlingsersättning av alla hyresgäster, oberoende av om de är medlemmar eller inte, att det inte längre behöver vara nödvändigt att ta ut någon som helst medlemsavgift av dem som är medlemmar i hyresgästorganisationen — det är en möjlighet. Utnyttjar man den möjligheten — och fastighetsägaren går med på det - är det au bakvägen införa ett system med medlemsrabatter.

Så ull resonemanget om en enhetlig och stark rörelse. Jag har tidigare deklarerat, och jag kan göra det ännu en gång. att jag anser och tror att en stark rörelse har större och bättre möjligheter att företräda sina medlemmar. Per Bergman gör en koppling till fackföreningsrörelsen. Ja, visst har den blivit oerhört stark — för att man lyckats övertyga människorna om att det är riktigt att ha stora och starka organisationer. Människor har anslutit sig till fackföreningsrörelsen, och det är grunden till styrkan. Jag menar att det är en viktig grund för folkrörelserna att kunna övertyga människor om att styrkan kommer av att man frivilligt ansluter sig till olika folkrörelser.

Herr talman! Om angeligenheten att genomföra hyresförhandlingslagen tycks en överväldigande majoritet i den här kammaren vara ense. Det är möjligt att detta medför att de detaljer i lagförslaget, som vi inte är överens om, då förstoras upp i debatten litet mer än som är nödvändigt. Det är svårt att undvika upprepningar i diskussionen, eftersom den redan har spänt över hela fältet. Jag skall därför korta av mitt anförande och gå direkt in på civilutskottets behandling av lagförslaget. Jag vill därvid konstatera att det vid vår behandling av propositionen i stort sett rätt enighet om huvudlinjerna i lagförslaget. Det är ett enigt utskott som tillstyrker vissa ändringsförslag som förts fram i motioner. Det gäller bl.a. det processuclla förfarandet I ärenden, där olika konkurrerande hyresgästorganisationer uppträder vid sidan av varandra. Det gäller också vissa särbestämmelser för n de kooperativa bostadsföretagen. Viktigt för framtiden är att notera att utskottet enhälligt ställt sig bakom ett motionsyrkande från socialdemokraterna, som innebär att frågan om hur man skall gå tull väga ifall de kollektiva förhandlingarna strandar bör bli föremål för ytterligare utredning. I samband därmed föreslär också utskottet att riksdagen begär en utvärdering av bruksvärdessystemet. Syftet skall vara att justera bruksvärdesreglerna på de punkter där de kan behöva anpassas till den utveckling som ägt rum på hyresmarknaden sedan 1969, då bruksvärdessystemet infördes. Herr talman! Så några ord om de reservationer som utskottets socialdemokratiska ledmöter har fogat till betänkandet. Det är egentligen två reservationer som behöver kommenteras.

Herr talman! Kjell Mattisson sade att vi socialdemokrater är rädda för att låta hyresgästerna själva bestämma vilka som skall förhandla för dem, men han vet mycket väl att vi inte vill vara förmyndare över hyresgästerna eller vill att några organisationer skall vara det. Som jag försökte klargöra i mitt tidigare inlägg är den praktiska situationen den att allmännyttiga bostadsföretag har ullämpat det här systemet 1 20 år och alt de har goda erfarenheter. Nu skall erfarenheterna alltså överföras på den privata sektorn, där hyresgästen behöver samhällets stöd för att få den frihet som han har inom den allmänna sektorn. Då kan det finnas risk för att det som är de allmännyttiga företagens, samhällets och Hyresgästernas riksförbunds uppgift, att föra en solidarisk bostadspolitik, kan komma att ifrågasättas och äventyras. Vi säger inte att det kommer att gå illa, men det finns en risk. Och den risken är så stor och följderna skulle bli så skadliga att man bör ha uppmärksamheten särskilt riktad på problemet. Detta är en helt annan fråga än den det rör sig om då man talar om att socialdemokraterna inte vill att hyresgästerna själva skall bestämma vem som skall föra deras talan. Vi vill inte äventyra bostadspolitiken. Det är nödvändigt att ha klart för sig att det här är ett område. där sam hället går in med lag och med mycket pengar för att man skall få ett visst innehåll i det som det skall bli en frivillig förhandling om. Det är skillnad på detta och på förhållandena på arbetsmarknaden, och det bör man beakta när man gör bedömningarna. Därför hoppas vi att regeringen följer dessa riktlinjer, men prestigen är så stor att regeringen har svårt att gå med på vad den i och för sig tycker är riktigt.

Herr talman! Jag vill bara notera att Kjell Mattsson inte hade någonting att säga med anledning av de vpk-motioner som har väckts, och inte heller hade han några kommentarer till den vpk-motion där speciellt hyresförhandlingslagen behandlats. Här har vi faktiskt lagt fram en rad förslag om ändringar som vi anser vara förbättringar. Kjell Mattsson hänvisade på denna punkt till utskottsbetänkandet, men i mitt inlägg försökte jag faktiskt med utgångspunkt i utskottsbetänkandet ställa vissa frågor. Jag framhöll att vi ansåg att utskottets betänkande på flera punkter inte varit särskilt väl underbyggt.

Herr talman! Vi har all respekt för den omsorg som utskottets vice ordförande Per Bergman visar när det gäller att värna om en solidarisk bostadspolitik. Jag kan emellertid inte dela hans uppfattning att propositionen medför risk för att en sådan politik försvåras. Jag tycker att det skulle vara svagt, om vi redan vid det tillfälle då vi fattar beslut om att genomföra lagstiftningen skulle tro, att lagen kommer att skada det syfte den egentligen skall värna. Vi menar att det enda riktiga ståndpunktstagandet ull det socialdemokratiska yrkandet är det som utskottet har givit uttryck för, nämligen att detta är en uppgift som regeringen har att fortlöpande arbeta med. Vidare är Per Bergman tydligen orolig för att det skulle bli alltför lätt för grupper av hyresgäster. som är missnöjda med det sätt på vilket den etablerade hyresgäströrelsen tillvaratar deras intressen, att skaffa cgna förhandlingsorgan. Själv tror jag inte alls att det blir särskilt vanligt eller att det över huvud taget kommer att inträffa. Jag tror att, liksom hittills, motsättningar av detta slag kommer att ge upphov till intern kritik inom de etablerade organisationerna, inte till att det bildas nya lokala hyresgästorganisationer vid sidan av Hyresgästernas riksförbund. Man måste dock överlämna detta val till hyresgästerna själva, och redan hyresgästutredningen slog fast utt lagstiftningen skall vara neutral till hyresgästernas val av intresseorganisationer. Utredningen framhöll också. att om en hyresgästorganisation skulle begära förhandlingsrätt för en fastighet. där flertalet hyresgäster bestämt motsätter sig detta, bör någon sädan törhandlingsordning inte komma ull stånd. Till Tore Claeson vill jag säga att jag hänvisar till de motiveringar som vi anfört i utskottets betänkande, och de är rätt utförliga i vad gäller samtliga anfört i silt betänkande. Från principiell synpunkt kun man inte vägra en hyresgäst att få ett hyresvillkor prövat av hyresnämnden även om villkoret är Hvyresförhandlings de rättigheter som hyresgästen har enligt gällande lag. De nuvarande reglerna ger emellertid hyresnämnden mycket liten vägledning för prövning av om en förhandlingsklausul skall anses skälig eller inte. Att det prövade hyresvillkoret kan vara en förhandlingsklausul berörs varken i lagtexten eller i förarbetena. Med hänsyn till detta finns det uppenbarligen ett behov av allt i hyresförhandlingslagen ange efter vilka grunder som prövning skall ske. De reglerna har inte mött någon erinran från något håll i utskottet, och det är därför som jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del. Eftersom jag inte har mera tid till förfogande för denna replik, får jag eventuellt återkomma senare.
Herr talman! Man måste se denna fråga i sitt historiska sammanhang. När hyresrättskommittén arbetade var dess uppgift att på den privata marknaden överföra det som gällde på den allmännyttiga marknaden. Det gällde där inte att pröva hur detta skulle verka på den senare marknaden utan endast ett överförande av erfarenheterna till den privata marknaden. Det var utgångspunkten för det förslag som kommittén lade fram och för det nu föreliggande propositionsförslaget. Detta hade väl också kunnat fungera hyggligt — om också med vissa risker — om inte statsrådet hade utvecklat tankegången åt fel håll, om rättigheten för vissa små grupper att etablera sig på marknaden osv., utan att med ett ord nämna de risker som kan vara förenade med att äventyra bostadspolitikens målsättning. Hade detta funnits med, skulle frågan ha tegat annorlunda till, men bristen på denna punkt gör att vi tycker att det är viktigt att man följer frågan.
Herr talman! Jag tackar Kjell Mattsson för det besked som han gav nu.

Det återstår i så fall att visa. Jag har med utgångspunkt i mina ringa kunskaper sökt få klarhet i på vilket sätt det skulle kunna bli fråga om en inskränkning av hyresgästernas rättigheter, om vi i detta sammanhang när man behandlar ett kollektiv inte tar hänsyn till små avvikelser beträffande personliga boendeförhållanden som det kan bli fråga om. Jag tror att detta är en punkt i lagstiftningen som man får skäl att fundera 75 över och säkerligen inom en rätt snar framtid förändra, därför au skulle ett större antal hyresgäster använda sig av den möjlighet som öppnas i den här bestämmelsen, skulle det kunna skapa mer celler mindre kaos i dessa sammanhang. Var och varannan hyresgäst som inte har en lägenhet som ser ut precis som de övrigas, skulle genom att gå till hyresnämnden ha möjlighet att komma ifrån de här förhandlingsbestämmelserna. Det är det som vi menar är olyckligt och oriktigt. Individuella skillnader i personliga boendeförhållanden skall naturligtvis få förekomma, och de förekommer, men det skall inte få föranleda att man därigenom har möjlighet att ställa sig vid sidan, av kollektiva uppgörelser. Det är det vi har kritiserat.

Herr talman! Jag konstaterar att vi vid behandlingen av detta lagförslag i stort sett är ense och att det bara är statsrådets och regeringens argumentering på vissa punkter för lagförslagets utformning plus förhandlingsersättningen som har vållat den här debatten. När Per Bergman nu på nytt har upprepat farhågorna, säger jag bara att vi på vår sida tror på den samlade hyresgäströrelsens styrka och att den får den styrkan genom att hyresgästerna som så många andra grupper i samhället finner det nödvändigt att samla sig för att kunna genomföra sina krav och få gehör för sina synpunkter. Den som får förtroendet att framföra dessa synpunkter måste naturligtvis göra det på ett sådant sätt att det framstår som självklart vilken organisation som skall företräda ens intressen. Får jag sedan fortsätta med några ytterligare kommentarer, eftersom Tore Claeson begärde det. Jag har redan berört frågan om debitering av förhandlingsersättning, så den tycker jag inte att jag behöver gå in i ytterligare diskussion om. Skadeståndsreglerna har också behandlats. Det är väl ganska självklart att om en sådan bestämmelse om skadestånd skall finnas i lagstiftningen, skall det vara så att oavsett vilken part som har vållat fördröjning och därmed skadat förhandlingarna skall denne kunna bli ställd till ansvar för det. Vänsterpartiet kommunisterna har kritiserat förslaget om att hyresnämnden i undantagsfall skulle kunna förordna om retroaktiv hyra. Även här är det så att propositionens förslag egentligen helt överensstämmer med hyresrättsutredningens förslag. Det är fråga om en undantagsbestämmelse, och den får tillämpas endast i speciellt angivna situationer. Därmed menar vi att det med propositionens skrivning inte finns någon risk för att hyresvärdarna skall kunna utverka retroaktiva hyreshöjningar genom att helt enkelt dra ut på hyresförhandlingarna. Det är alltså vårt motiv för att gå emot vpk:s motion i den punkten. Sedan har vpk kravet på ett allmänt hyresstopp. Det yrkandet känner vi mycket väl igen i kammaren, men vi anser att det skulle vara en lagstiftningsåtgärd som skulle gå stick i stäv mot intentionerna bakom den nya hyresförhandlingslagen. Den grundläggande tanken är ju att en sund utveckling på hyresmarknaden bäst främjas av att hyran blir fastställd genom Hvresförhandlings Herr talman! Flera talare i debatten har framhållit att det i stort råder enighet om huvudlinjerna i lagförslaget. Det är egentligen bara arbetarpartiet kommunisterna som i en motion har yrkat direkt avslag på propositionen. Eftersom övriga partier och hyresmarknadens parter är överens om att det är önskvärt med ett sådant lagförslag, finns det väl ingen anledning att närmare gå in på tvåmannapartiet Hagel-Lövenborgs avslagsyrkande. Jag skall däremot ta upp och i viss mån tillmötesgå Tore Claeson beträffande vpk-yrkandet om omedelbart hyresstopp. I motionen 1946 sägs bl.a. följande: ”Att bostaden är en social rättighet innebär bl.a. att den hyra ett hushåll betalar är sådan att alla får råd att bo i en tillräckligt stor bostad i en god bostadsmiljö och att de arbetande människorna kan hyra en sådan bostad utan att tvingas anlita bostadsbidrag. Bostadssociala utgångspunkter måste alltså vara avgörande för hyrans nivå.” Systemet med bostadsbidrag har diskuterats flitigt på den senaste tiden i den allmänna debatten, inte minst mot bakgrund av de avslöjanden som har gjorts runt om i landet om bedrägerier med bostadsbidrag. Personer som inte var berättigade till bostadsbidrag har lyckats få ut sådana, och andra personer har fått alltför höga bostadsbidrag. Men även det byråkratiska systemet runt bostadsbidragen har kritiserats.

Som bekant förekommer detta i dag ganska högt upp i inkomstlägena. Det är alldeles riktigt att man måste göra den reflexionen, men det vore samtidigt fel att tro att man enbart med ett prisstopp på hyrorna skulle lösa det problemet. Har vi extremt höga hyror i vårt land med hänsyn till den standard som vi har på våra bostäder? Vid en jämförelse mellan Sverige och andra jämförbara länder kan man konstatera att det inte förhåller sig så. Hyran är egentligen ganska skälig. Orsaken till det är ju att staten eller kommunerna i viss utsträckning på olika sätt bidrar till att hålla hyreskostnaderna nere. Det som är felet är ju att vi har ett så orimligt skattesystem, att även om vi har en hög bruttoinkomst — 60 000-70 000 kr. om året — blir nettoinkomsten så liten att den, framför allt för barnfamiljer, inte räcker för att klara alla utgifter, och av dem utgör som bekant hyran en väsentlig del. Jag är av den uppfattningen att vi behöver se över bostadsbidragssystemet av olika skäl, men det måste vi faktiskt göra i ett större sammanhang, när vi ger oss in på att försöka omdana hela vårt skattesystem. Bägge delarna är angelägna uppgifter. 7 Jag har velat anknyta de här synpunkterna till de rader i vpk:s motion som jag citerade. Det har förts en ganska yvig debatt här om att lagförslaget skulle bana väg för en organisationsuppsplittring på hyresmarknaden. I propositionen gör man inte ens ett försök att reglera de här förhållandena för hyresgästerna. Propositionen är ju neutral på den här punkten. Hyresgästerna avgör själva om och hur de vill organisera sig för att bäst klara sina bostadsförhandlingar. Efter att ha hört debatten kan jag inte underlåta att komma med en helt annan infallsvinkel när det gäller splittringsproblematiken. Just i år har vi kunnat läsa i tidningarna om hur grupper runt om i landet, som enligt uppgift hör hemma långt ute på den politiska vänsterkanten, agerar inom hyresgästorganisationen med uppenbara avsikter att försöka splittra och skapa kaos. I min hemstad Gävle har hyresgästföreningen ännu inte lyckats slutföra sitt årsmöte. Man har haft tre årsmöten hittills, och det fjärde har man kallat till. Rejäl tid är anslagen varje gång man träffas, i vissa fall hela dagen. Ändå har man alltså inte lyckats ena sig så att man har kunnat avsluta årsmötet; jag vet inte när det blir, men det bör rimligen ske åtminstone till halvårsskiftet. Det här är exempel på vad som redan i dag händer ute i landet. Jag tolkar situationen på följande vis: Naturligtvis finns det ett missnöje med hyresgästorganisationens sätt att arbeta, och det är i och för sig ganska förklarligt. I en stor organisation med många medlemmar måste det finnas några som har en avvikande uppfattning och tycker att organisationen inte arbetar riktigt i vissa stycken. Men viktigare är den lärdom man kan dra av situationen, nämligen hur det går när man låter organisationer av den här arten politiseras. Det är ett väsentligt moment att observera för hyresgästerna nu, när vi med den här lagen ger dem möjlighet att så att säga välja den organisation de vill ha. Hyresgästerna bör alltså vara uppmärksamma på att de organisationer som bildas är politiskt neutrala. Herr talman! Som flera tidigare talare kan även jag korta ned mitt anförande; mycket har redan sagts av statsrådet Birgit Friggebo och utskottets ordförande Kjell Mattsson. Jag slutar därför med att yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkande nr 32 på samtliga punkter.
Herr talman! Jag förstår att det skulle passa Rolf Dahlberg, moderaterna och den borgerliga regeringen alldeles utomordentligt om hyresgäströrelsen blev vad Rolf Dahlberg kallar opolitisk. Det skulle naturligtvis vara idealet för den borgerliga regeringen och för de borgerliga, därför att med att vara opolitisk menar de ju i dagligt tal att man är anhängare av en borgerlig ideologi och alltså har en borgerlig uppfattning. Om man är anhängare av en annan ideologi och har en uppfattning som innebär att man vill förbättra förhållandena för de enskilda hyresgästerna på fastighetsägarnas, bankkapitalets, byggmaterialproducenternas och storbyggmästarnas bekostnad, då är man politisk — och det är givetvis inte särskilt bra i Rolf Dahlbergs ögon. Jag kan försäkra Rolf Dahlberg att hyresgäströrelsen säkerligen även fortsättningsvis kommer att göra politiska ställningstaganden i frågor som Nr 155 berör landets hyresgäster, oavsett om Rolf Dahlberg gillar det eller inte. Måndagen den Såväl i mitt första inlägg som i mina tidigare repliker har jag sökt uppehålla 29 maj 1978 mig vid hyresförhandlingslagen och den motion som vi har avgivit i anslutning till den propositionen. Lars Werner kommer att något kommentera våra motioner om hyresstopp, dvs. ändrade regler då det gäller bruksvärdering. Jag vill ändå i denna replik framhålla att vi visst är medvetna om att det finns behov av bostadsbidrag. Det behovet kommer att bli allt större ju längre de borgerliga får fortsätta med sin bostadspolitik och ständigt höja boendekostnaderna. Men problemet med de höga hyrorna löser vi inte genom att lappa på med ständigt nya bidrag. Andra åtgärder måste till. När Roif Dahlberg talar om bedrägerier i stor omfattning i samband med bostadsbidrag vill jag säga — och jag tror att jag har rätt — att det är i undantagsfall som det i det sammanhanget har begåtts medvetna bedrägerier. I de allra flesta fall sammanhänger felaktigheterna med den tokiga ordning som vi har, att man får ansöka om och grunda bostadsbidragets storlek på inkomster som ligger bakåt i tiden. Det är därför inte underligt att det blir fel. Vi skall också vara medvetna om att många bidragsberättigade får vänta på bostadsbidrag, därför att de tidigare år haft för höga inkomster. Att felaktiga inkomstuppgifter sedan hänger med någon tid är inte så underligt.
Herr talman! Först frågan om opolitiska hyresgästsorganisationer. Det är ju så, att hyresgästorganisationen 1 dag i sina stadgar sägs vara opolitisk. Huruvida den lever upp till det i verkligheten skall inte jag uttala mig om, men jag vet att det finns de som anser att det är tveksamt. Tore Claeson säger att det inte alls skulle passa med en opolitisk hyresgäströrelse. Det tycker jag är en märklig inställning, för om vi tar exemplet att Tore Claeson och jag plus tio eller tjugo andra hyresgäster bildade en hyresgästorganisation, så gjorde vi ju det för att tillvarata just våra intressen som hyresgäster och inte för att tillvarata politiska intressen, vilka naturligtvis kan vara vitt skilda bland hyresgästerna. Det tycker jag är ganska enkelt och logiskt, och Tore Claeson borde kunna gå med på att man skulle kunna tillvarata hyresgästernas och medlemmarnas intressen bäst om man lade upp organisationen på det sättet. När det gäller bostadsbidragen pekade jag på den debatt som förts om att bedrägerier förekommit. Det rör sig om mycket stora pengar. Tore Claeson hävdar att det endast i undantagsfall varit fråga om medvetna bedrägerier. Det är möjligt. Men trots allt har det visat sig vid de kontroller som man hittills har gjort att det rört sig om mycket stora pengar — och de undersökningar som skall göras kommer troligen att visa om beloppens storlek beror på själva systemets uppbyggnad eller på att folk alltför lätt kunnat tillskansa sig bidrag som de inte skall ha. Tore Claeson och jag är väl överens om att de som inte är berättigade till bidrag inte skall ta dem från sådana som har verkligt behov av att få dem.
Herr talman! Jag skall bara kort säga att jag faktiskt trodde att Rolf Dahlberg visste att det är skillnad mellan att vara politiskt neutral och att vara partipolitiskt fristående. Hyresgäströrelsen har i sina stadgar sagt att man är partipolitiskt fristående. Självfallet kan inte hyresgäströrelsen avstå från att agera politiskt och slåss politiskt för att förbättra förhållandena för hyresgästerna på olika områden. Självfallet kan hyresgäströrelsen aldrig avstå från att bekämpa olika vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden och i det sammanhanget lita till de krafter som vill ta itu med den vinst och spekulationsverksamhet som finns. Då måste man bedriva politik — och det är bostadspolitik man bedriver! Däremot har hyresgäströrelsen inskrivet i sina stadgar att den är partipolitiskt fristående och är det också i sitt handlande — då det gäller medlemskap, rätt till tillträde till möten, rätt att bli vald till uppdrag och vad man nu vill — och det är en annan sak, Rolf Dahlberg.

Herr talman! När man lyssnar på Lars Werner kan man nästan tro att han har fått fatt på fel anförande. Han talade i huvudsak om bostadspolitiken, och den hade vi ju en debatt om för någon vecka sedan. I dag diskuterar vi införande av en hyresförhandlingslag. Då är det ganska onödigt att uppta tid med att diskutera hyresstopp, för att ta ett av yrkandena i samband med hyresförhandlingslagen. Jag måste ställa frågan: Hur kan man få ihop ett yrkande om hyresstopp samtidigt som vi inför en lag om på vilket sätt organisationerna på hyresmarknaden skall förhandla med varandra om den hyra som skall utgå? I mina inlägg och även i de repliker som förevar mellan Tore Claeson och statsrådet Friggebo behandlades förhandlingsklausulen, debitering av förhandlingsersättning, yrkandet om skadestånd endast för fastighetsägarna och frågan om retroaktiv hyra. Jag tror att nästan samtliga vpk:s yrkanden på något sätt blev föremål för kommentarer.

Herr talman! Lars Werner frågade mig vilka åtgärder vi skulle vilja föreslå för att komma till rätta med de höga hyrorna. Jag sade i mitt anförande att man inte löser detta problem genom att införa ett totalt hyresstopp. Det skulle naturligtvis få till följd att bostadsföretagen, i första hand de allmännyttiga, ganska snabbt skulle gå i konkurs, eftersom de ju tar ut de kostnader de har och, som Lars Werner vet, inte drivs med något vinstinstresse. Hyran motsvarar den totala kostnaden. Det system med bostadsbidrag som finns i dag har diskuterats i den allmänna debatten från olika utgångspunkter. Jag hävdade — och där höll jag med vpk-motionen — att det är fel någonstans när en person med heltidsarbete på sin lön inte klarar att betala hyran. Det var kontentan i den mening som jag läste upp ur vpk-motionen. Jag pekade också på att orsaken är det orimliga skattesystem som vi har. Även om man har en mycket hög bruttoinkomst, räcker det som blir över när skatten är betald inte till för att t.ex. täcka hyreskostnaden. Detta är mitt svar på de av Lars Werners frågor som rörde mig.

Herr talman! Trots att Per Bergman mycket utförligt motiverat och redogjort för den socialdemokratiska synen på detta lagförslag, må det tillåtas mig att i slutändan av debatten anföra några ytterligare hyresreflexioner på vad förslaget innehåller. I debatten har redogjorts för att detta förslag föregåtts av en parlamentarisk utredning, vars enhälliga betänkande lades fram i slutet av år 1976. Förslaget innebar bl.a. att hyresvärd skulle kunna tvingas till förhandlingsordning omfattande alla lägenheter i ett hus och medföra primär förhandlingsskyldighet åtminstone i fråga om hyreshöjningar. Betänkandet mottogs positivt av flertalet remissinstanser, bl.a. av de stora löntagarorganisationerna LO och TCO. Det är därför nedslående att tvingas konstatera att regeringsförslaget i några viktiga delar överger utredningsförslagets principer. Hyresgästernas situation kommer att försämras om riksdagen bifaller regeringsförslaget som det ligger. Lät mig, herr talman, belvsa detta genom att kort kommentera nägra delar av lagförslaget. dess förhandlingsarbete. Detta har utförligt diskuterats i dag. och statsrådet Nr 155 Friggebo har motiverat sina skrivningar på denna punkt. Men vad som inte Måndagen den berörts så mycket är de överenskommelser som i dag finns. De är inräknade i 29 maj 1978 de kostnadskalkyler som utgör underlag för överenskommelse om hyran, liksom hyresvärdarnas motsvarande kostnader. Det är den biten som jag inte hört så mycket talas om i dag. Föreliggande lagförslag reglerar bara den ena förhandlingspartens ersättning för förhandlingsarbetet — hyresgästernas. Här föreskrivs att kostnaderna inte får överstiga vad som kan anses skäligt. Skäligheten prövas av hyresnämnden. Parter i tvist om förhandlingsersättning är enligt förslaget då hyresvärden och de enskilda hyresgästerna, inte den organisation som skall ha ersättningen. Hyresgästernas organisation får endast yttranderätt. Detta innebär alltså att bara den ena av hyresmarknadens parter skall hävda ersättningens skälighet, och det är hyresvärdarna. Det tycker jag inte är riktigt. Inte med ett ord nämns fastighetsägarnas kostnader och skäligheten av dem. Dessa kostnader skall alltså utan vidare godtas, medan de belopp som tillfaller hyresgästernas organisation skall redovisas särskilt. Så får 1. ex. avgiften till fastighetsägarnas organisation i princip vara hur stor som helst. utan att motparten kan göra ett dugg åt detta. I valrörelsen — för att återgå till 1976 — sades inte minst från folkpartiets håll att byråkratin skulle avskaffas. I det här förstaget finner jag betydande inslag av en ökad byråkrati. Låt mig ta upp vad som sägs i lagtextens 22 §. där man anger en ny princip vid prövning av förhandlingsöverenskommelse. Till skillnad från vad som nu gäller skall hyresvärden inte få begära mer än den överenskomna hyran, även om denna ligger långt under vad som skulle medges vid en strikt tillimpning av hyreslagens bruksvärdesregler. Avsikten är att en förhandlingsöverenskommelse alltid skall anses som maximum och ändringar därför bara får ske till hyresgästens förmån. Det låter ju tryggt och bra, om man är hyresgäst. Men konsckvensen av detta blir att oorganiserade hyresgäster utan någon som helst risk kan föra talan mot överenskommelsen. Detta kan i sin tur medföra en mängd onödiga ärenden - onödiga I den meningen att de gång på gång kommer att behandlas i hyresnämnderna och hyresnämnderna tvingas konstatera att hyran inte är oskälig. Herr talman! Föreliggande lagförslag ägnar mycket stort intresse åt enskilda hyresgästers möjligheter att kunna stå utantör hyresgästkollektivet. Det har sagts förut I dag från den här talarstolen att sammanhållning ger styrka. och man tycker att en stark hyresgästorganisation också borde ligga i den borgerliga regeringens intresse. Naturligtvis ligger det i regeringens intresse att utifrån sina politiska värderingar styra samhällsutvecklingen och även sätta sin prägel på bostadsmarknaden och hyresmarknaden. Vi har ju fått uppleva den nya regeringens politik på andra områden: ekonomi, skatter, näringspolitik. Där har vi funnit att mottot oftast varit att förstärka den starkares ställning på de svagares bekostnad. Jag måste konstatera att med det nu föreliggande förslaget kommer man att överföra bitar av den målsättningen också på hyresmark 85 naden. Hyresgästernas organisation försvagas på viktiga områden, om lagförslaget vinner kammarens gillande. Därför ber jag, herr talman. att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som fogats till civilutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Rolf Dahlbergs skäl till att han inte ville gå in på våra motionsyrkanden är ungefär lika snillrika som hans konstaterande att det i vårt land råder skäliga hyror. Varför finns då en sådan opinion, en sådan massrörelse mot det som med rätta betraktas som oskäliga hyror? När det gäller förslaget till ny förhandlingslag har vi från vårt partis sida mycket klart och otvetydigt tagit ställning utan några luddiga omskrivningar. För oss är det en lika stor självklarhet att hyresgäströrelsen skall företräda hyresgästerna vid hyresförhandlingar som att den fackliga rörelsen skall företräda löntagarna vid avtalsförhandlingar. Vi har därför klart gått emot förslaget till ny hyresförhandlingslag. Det finns ju i hyresgästleden en växande irritation och en förbittring över de våldsamma hyreshöjningarna. Ansvaret faller i första hand på den av regeringen förda ekonomiska politiken, som leder till att spekulationsintressen får göra sig allt bredare på fastighets och hyresmarknaden. Det är också känt att många hyresgäster tycker att den etablerade hyresgäströrelsen inte med tillräcklig kraft har försvarat hyresgästernas intressen och gått till attacker. Sådana yttringar bottnar för det mesta i en vilja all stärka hyresgäströrelsen. Det är detta missnöje som den borgerliga regeringen nu uppenbarligen försöker utnyttja i syfte att luckra upp hyresgästfronten. För arbetarpartiet kommunisterna framstår det emellertid som mycket viktigt med en stark hyresgäströrelse som en förutsättning för att hyresgästernas intressen skall kunna främjas. Regeringens förslag friar på ctt mycket obiygt sätt till de organiserade hyresgästerna och till de privata fastighetsägarna och riktar sig därmed i verkligheten mot den organiserade hyresgäströrelsen. Det står för mig helt klart. Det som vii dag har diskuterat är ett av de stora problemen. Vid sidan av de starka prisstegringarna på livsmedel och andra förnödenheter har vi det senaste året kunnat notera rekordartade hyreshöjningar. Det är resultatet av byggämnesmonopolen, den höga räntenivån och spekilationen i mark och bostäder. Bostaden har blivit en handelsvara. Och nya stora hyreshöjningar kan man med all säkerhet förvänta, om det inte vidtas åtgärder av mycket bestämt slag från statsmakternas sida. Till bilden hör nu också den minskade bostadsproduktionen, den tilltagande bostadsbristen och de ökade insatserna för bostadsrättslägenheter OSV. Vi har också tagit upp frågan om bruksvärderingen, som jag skall ägna någon minut av den begränsade tiden. Det här visat sig att den inte är något tagen har i stort sett tvingats existera på de privata fastighetsägarnas och det Måndagen den privata bankkapitalets villkor. I kraft av sitt sociala ansvar tvingas de 29 maj 1978 allmännyttiga bostadsföretagen ofta att ta på sig kostnader som de privata värdarna kunnat slingra sig undan. I sådana fall har ju bruksvärderingen snarast visat sig få hyreshöjande effekter, eftersom privatvärdarna kan kräva hyreshöjningar enbart med hänvisning till att de kommunala bostadsföretagarna tvingas ta ut högre hyror. Faktum är att hela systemet när det gäller vår bostadspolitik håller på att klappa ihop. Nu får de arbetande lägga om kostvanor och utgifter. Smöret, köttet och dyrare livsmedel försvinner från arbetarfamiljernas middagsbord. Vi närmar oss siffran en miljon på antalet arbetare och likställda som inte kan klara sina hyror utan växande statsbidrad. Och ändå kan man stå här i kammaren och säga att vi har skäliga hyror. Nu går ju hyreshöjningarna förbi övriga serier i konsumtionsprisindex. Skojet på fastighetsmarknaden slår alla rekord och slopandet av hyresregleringen och införandet av marknadshyror där bruksvärdesprincipen gäller har gjort fastigheterna till det mest åtråvärda objektet för spekulanter. Och detta drar över kapitalet från industrin till bostäderna. De åtgärder som vi i motionen föreslår har jag inte möjlighet att här utveckla, men de är av den karaktären att de kan och bör genomföras med omedelbar verkan för att mildra de värsta verkningarna av den tilltagande bostadskrisen och den förödande hyresutvecklingen. För att angripa de verkliga orsakerna till de höga hyrorna är det nödvändigt att fullfölja mera långtgående åtgärder. Dit hör förstatligande av byggämnesindustrin, kommunalisering av tomtmarken, överförande i kommunal ägo av privata flerfamiljshus, statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och i avvaktan på detta ett hyresstopp. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Frågan som behandlas i civilutskottets betänkande nr 33 är inte ny för kammaren. Men den är principiellt och politiskt väldigt angelägen. Det är femte gången under en tidrymd av mindre än två år som vi diskuterar dens.k. Lex Backström — dvs. lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. Det är ytterst fråga om hur länge samhället skall låta hyreshajarna och fastighetsspekulanterna hålla på. När riksdagen stoppade dessa personer i de tre storstadsområdena flyttades verksamheten ut till andra kommuner. När riksdagen fick en proposition från den dåvarande socialdemokratiska regeringen — propositionen 1975/76:33 — så innehöll denna förslag om att den nya lagen skulle omfatta alla kommuner i landet. Det rådde stor oenighet vid behandlingen i civilutskottet, och flera motioner, där de borgerliga agerade mot regeringsförslaget, kännetecknades av den lätthet med vilken man då tog problemet. Det hela ledde till en kompromiss i kammaren. Lagen begränsades till att bara gälla de tre storstadsområdena. Vi har efter riksdagsbeslutet fortsatt att agera i denna fråga. De farhågor vi uttalade redan vid riksdagsbehandlingen för begränsningen av lagförslaget besannades mycket snabbt. Nya kommunnamn dök upp, och personer, som i kraft av lagen stoppats i Stockholm, fortsatte att driva en osund handel med fastigheter i andra kommuner-.— Jåt mig tillägga: driva handel med de bostäder som hyresgästerna hade förhyrt under helt andra förhållanden. Från socialdemokratiskt håll framställde vi en interpellation redan i december 1976, dels för att slå larm kring problemet, dels för att testa den nya regeringens intresse för att slå till bromsarna och medverka till en utbyggnad av lagstiftningen. Regeringens företrädare i interpellationsdebatten, statsrådet Birgit Friggebo, hade svårt att förstå våra krav. Det samförstånd med regeringen, som vi eftersträvade just i denna fråga, fann inget gensvar. Vi tog därför upp frågan vid 1977 års riksdag. Vårt motionsförslag gick ut på att de kommuner som så önskade skulle få ansluta sig till lagsystemet och därmed få möjlighet att utestänga olämpliga personer från handel och spekulation med hyresfastigheter. Riksdagen gav med anledning av motionen regeringen till känna att den ville ha problemen närmare kartlagda för att på grundval av detta material senare bedöma frågan om en utvidgning av lagen. Regeringen gavs för andra gången på kort tid tillfälle att driva på ärendet, att handla snabbt och ambitiöst, men intresset har varit alltför ljumt. Vid en ny interpellationsdebatt i november 1977 gav Birgit Friggebo en redogörelse för det arbete som pågick i kanslihuset. Att det gick på sparlåga var inte att ta miste på. Vi förstod då au det var tvivelaktigt huruvida regeringen, som i denna fråga tassade omkring i filttofflor, hade för avsikt att framlägga en proposition — eller avisera en sådan när riksdagen samlades i januari 1978. Någon sådan avsikt hade regeringen inte. Det är bakgrunden till att vi socialdemokrater i civilutskottet ånyo tvingades att motionera. Vi föreslog i motionen 621 att lagen om förvärv av hyresfastigheter skulle tillämpas i hela landet. I det nu aktuella betänkandet informeras kammarens ledamöter om att en arbetsgrupp är i färd med att behandla ärendet. Av den förhandsinformation vi fått i civilutskottet framgår att det förslag som gruppen kommer att redovisa avses bli utsänt på en remissomgång hösten 1978 och att riksdagen - om nu tidsangivelsen visar sig hålla — under 1979 blir i tillfälle att ta ställning till ett regeringsförslag. Ett utbyggt lagförslag kan då träda i kraft tidigast den 1 juli 1979. Det är mot denna bakgrund man skall bedöma det särskilda yttrande som socialdemokraterna fogat till utskottets betänkande. Det är en svidande kritik mot regeringen. Hade viljan funnits, hade denna riksdag kunnat besluta om lagändringar redan under den här sessionen. Om man vill någonting och finner en fråga synnerligen angelägen, går det att snabbt få fram förslag till riksdagen. Alla som har följt denna fråga vet att de larmsignaler som socialdemokraterna gett regeringen har varit väl motiverade. Vi beklagar att regeringen underlåtit att ta krafttag, att den icke på ett tidigare stadium startat undersökningar och insamlat material och att den inte har förberett en lagstiftning. Följden av regeringens passivitet i detta hänseende kommer att drabba hyresgästerna i de bostadshus som nu omsätts på den spekulativa bostadsmarknaden.

Herr talman! Det ärende som nu skall behandlas gäller hur man så långt möjligt skall kunna hindra samvetslösa fastighetshajar att fortsätta sina spekulationer i fastigheter. Som bekant infördes år 1976 en tillståndslag, den s.k. Lex Backström. Lagen går i korthet ut på att tillstånd av hyresnämnd krävs för förvärv av fastighet, detta för att hindra spekulanter att köpa och sälja fastigheter. Men lagens tillämpningsområde begränsades till att i stort sett gälla Stockholm, Göteborg och Malmö. : Vpk kritiserade denna begränsning av lagen och hävdade att den måste gälla hela landet eller i varje fall landets 20 största kommuner. Vår motivering var då att de här spekulanterna skulle kunna förflytta sin asociala verksamhet utanför de tre storstadsområdena. Men de tre borgerliga partierna och socialdemokraterna tillbakavisade vpk:s krav, i stort sett med motiveringen: Vänta och se! Resultatet har blivit det som vi befarade. Hyresgäster från andra delar av landet har nu drabbats av spekulanternas penninghunger. Uppsala och Södertälje är två exempel av flera. | Nu har utskottet och regeringen vaknat, och man håller på med en översyn av tillståndslagen. Frågan är då om det finns ett verkligt intresse från de borgerliga utskottsledamöterna för att snabbt vidta åtgärder mot fastighotsspekulanternas verksamhet. Jag ställer denna fråga därför att utskottet försöker göra gällande, att en utvidgning av lagen skulle vara förknippad med svåra juridiska och andra lagtekniska problem. Jag vill beteckna detta som en förhalningstaktik. Det kan inte vara så komplicerat att utöka och effektivisera tillståndslagen som man från den borgerliga utskottsmajoriteten låter påskina. Vpk menar att riksdagen nu bör begära att tillståndslagen skall utvidgas till att gälla hela landet och föreläggas riksdagen under innevarande år. Ju längre man dröjer, desto fler människor drabbas av de samvetslösa spekulanterna. Jag yrkar därför bifall till motion 1411. Herr talman! Jag vill också i det här sammanhanget säga att Lex Backström inte är en heltäckande lösning för att komma till rätta med fastighetsspeku Jlationen. Vi har därför också yrkat att kraven när det gäller lagfartplikten skall skärpas. Skärpningen kan ske genom att lagreglerna ändras så, att man tvingar fram informationen till inskrivningsmyndigheterna direkt i anslutning till köpet. Detta skulle underlätta möjligheterna att kartlägga hyreshajarnas och spekulanternas verksamhet. Det här yrkandet har behandlats i annat sammanhang. Till sist vill jag säga att den enda möjligheten att helt avskaffa spekulationer i bostäder är att föra över alla privata hyresfastigheter i samhällelig ägo. Vi har i andra sammanhang fört fram ett sådant krav, som naturligtvis hänger samman med bostadspolitiken i stort. Att en borgerlig regering och ett borgerligt civilutskott skulle ställa upp på en sådan radikal bostadspolitik är naturligtvis otänkbart. Däremot borde man kunna tänka sig att de åtminstone kunde sträcka sig så långt att den berörda tillståndstagen etfektiviserades.

Herr talman! När vi första gången i riksdagen behandlade den lag som har givits benämningen Lex Backström och gjorde den förändringen i propositionen att den skulle avse de tre storstadsområdena, var bakgrunden bl.a. den alt det administrativa krånglet därigenom skulle minska, så att man skulle få så få onödiga ärenden som möjligt hos hyresnämnder och inskrivningsmyndigheter. Vi var då helt på det klara med att lagen genomförd över hela landet skulle bli en stor administrativ belastning. Därefter har man i justitiedepartementet låtit en arbetsgrupp gå igenom denna fråga efter de ståndpunktstaganden som riksdagen gjort vid senare tillfällen, och i denna arbetsgrupp har funnits företrädare även för Hyrcesgästernas riksförbund, Svenska kommunförbundet och Sveriges fastighetsägareförbund. Enligt vad som framgår av handlingarna i ärendet är denna arbetsgrupp enig om hanteringen av frågan i fortsättningen. Om förhållandena hade varit så alarmerande ute i landet som vad Oskar Lindkvist och Bertil Måbrink vill göra gällande, är jag övertygad om att åtminstone Hyresgästernas riksförbund skulle ha låtit höra av sig betydligt ljudligare i denna fråga än som skett. De få tillfällen vid vilka lagen används och det lilla antalet fall av tvångsförvaltning som förekommit under de senaste åren tyder egentligen på att lagstiftningen haft sin verkan. Vid vår behandling i civilutskottet av motioner med yrkanden om att lagen skall utvidgas till att omfatta hela landet har självfallet samma invändning som förut funnits kvar, dvs. att man vill försöka undvika att få en alltför omfattande administrativ hantering av ärenden. Av den redovisning vi fått från departementet framgår att man där arbetat med att få fram en variant av lagstiftningen som avses bli rikstäckande, men med ändrat förfarande i samband med tillståndsärendena. Man har alltså i arbetsgruppen uppnått enighet om att man bör välja en lösning som innebär att förvärvstillstånd skall fordras endast om kommuni ett enskilt fall begär att lagenlig prövning hos hyresnämnden skall ske. En sådan utgångspunkt för förfarandet vid tillståndsärendena innebär, tvärtemot vad Bertil Måbrink påstår, rätt stora ingrepp i nuvarande handläggningsregler, men kommer förhoppningsvis att leda fram till att man inom kommunerna kan ta ställning till flera olika tillståndsfrågor på samma gång. Utskottet i dess helhet - det föreligger ju här ingen reservation, utan endast ett särskilt yttrande från socialdemokraternas sida — anser således att man bör avvakta ytterligare någon tid, så att vi kan få en utformning av den framtida lagstiftningen som vi blir mera nöjda med. Såsom framgick av Oskar Lindkvists inledningsanförande har naturligtvis det förhållandet att man från socialdemokraternas sida avgivit ett särskilt yttrande sin bakgrund i att det här gäller en i högsta grad politiserad fråga.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
Herr talman! Jag vill bara säga några ord i anslutning till Kjell Mattssons inlägg. Kjell Mattsson säger att hyresgäströrelsen inte har uttalat sig i frågan om en utvidgning av den här lagen, men det är faktiskt felaktigt. Hyresgäströrelsen har uttalat sig. De krav i den riktningen som framfördes härrör visserligen från årsskiftet 1966-1967, men då sade man mycket klart ifrån på den här punkten. Man sade: Vi kräver av regeringen att Lex Backström i princip skall komma att gälla landet i dess helhet. — Jag tycker att det uttalandet innebär ett mycket klart ställningstagande från hyresgäströrelsen. Kjell Mattsson åberopar den översyn man arbetar med inom justitiedepartementet — det är det enda han i det här sammanhanget hänvisar till. Jag vidhåller emellertid att civilutskottet inte har sagt klart ut om man anser att lagen skall utvidgas till att gälla hela landet eller åtminstone de stora kommunerna. Det är detta som jag tycker är en brist i civilutskottets skrivning. Vilken uppfattning har ni inom civilutskottet? Det finns ju ändå nu så mycket material som visar att dessa fastighetshajar gått utanför de tre storstadsområdena. Jag har i det avseendet som exempel nämnt att sådant förekommit i Södertälje och i Uppsala, men det finns exempel på att det också har förekommit t.ex. i Gävle och i andra städer. Det borde vara tillräckligt för att utskottet skulle kunna uttala sig för att lagen måste utvidgas och att detta måste ske omedelbart. Men utskottet kryper i stället bakom talet om svårigheter i samband med detta osv., precis som om det skulle vara oöverstigliga hinder förknippade med frågan om att utvidga den här lagen.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag har, har man inte från hyresgästsidan opponerat sig eller krävt åtgärder på ett tidigare stadium. Jag talar då om Hyresgästernas riksförbund. Det är möjligt att avdelningar eller sektioner inom organisationen har uttalat sig, men det får i så fall stå för Bertil Måbrinks uppgifter. Bertil Måbrink efterlyser civilutskottets ställningstagande. Egentligen skulle jag inte behöva uppta kammarens tid med att redovisa detta för Bertil Måbrink, för det skulle räcka med att han läste utskottsbetänkandet på s. 5. Där refereras nämligen den redogörelse som justitiedepartementets arbetsgrupp har lämnat inför representanter för utskottet, varvid anförs att utredningsarbetet bedrivs med den inriktningen att förvärvslagstiftningen i princip skall vara riksomfattande. På s. 6 sägs vidare: ”Utskottet vill stryka under vikten av att arbetet bedrivs så skyndsamt att förslag kan föreläggas riksdagen i så god tid att lagändringar kan träda i kraft den 1 juli 1979.” Utskottets ställningstagande kan knappast redovisas klarare.
Herr talman! Kjell Mattsson förklarade att det socialdemokratiska särskilda yttrandet i betänkandet berodde på att vi skulle ha bedömt ärendet som en i mycket hög grad politisk fråga. Det har Kjell Mattsson rätt i: en av de allra viktigaste politiska frågor som vi har är att se till att vi får en fungerande och socialt inriktad bostadsmarknad, och vi socialdemokrater betraktar det som en mycket, mycket angelägen fråga. Kjell Mattsson förklarade orsaken till att man begränsade lagen till att gälla de tre storstadsområdena med att man ville minska det administrativa krånglet. Men mot en ökad administration står kanske tusentals hyresgästers säkerhet inför fastighetsspekulation, och om vi minskar administrationen och minskar vår bevakning, ökar vi samtidigt utrymmet för skojeri. Det är ju det som har skett under den tid som det här ärendet har behandlats. Det har gått långsamt, exempelvis hanteringen i regeringen, och jag tycker det är svagt. Redan i interpellationsdebatten i november nämnde jag för Birgit Friggebo att jag personligen hade haft kontakt med ett tjugotal kommuner, av vilka tre rapporterade att de hade uppenbara svårigheter just med personer som var ökända i Stockholm. Dessa hade stoppats i Stock holm men nu förlagt sin verksamhet till landsorten. I dag kan vi säkert räkna tio, tolv olika kommuner där denna verksamhet är i full gång. För en kort tid sedan kunde vi läsa i dagstidningarna att ökända personer från Stockholm hade gjort glänsande fastighetsaffärer i ett stort kvarter i Uppsala. Där hade man inte någon lex Backström, och man hade där inte heller några möjligheter att gå in med kommunalt förköp, eftersom det gällde så oerhört mycket pengar. Det tycks vidare ha undgått Kjell Mattsson att hyresgästerna har agerat i den här frågan; jag blev verkligt överraskad av att han inte visste det. Han är säkert en av de få som har lyckats undgå att märka att hyresgästerna har agerat ordentligt i frågan. Han tycker också att om de skulle ha agerat, skulle de ha gjort det ljudligare än vad de har gjort. Till detta måste jag säga att jag personligen är mycket nöjd med det sätt på vilket hyresgästerna har agerat och med det förnämliga sakmaterial de har gett oss som arbetar med frågan i riksdagen. Jag tycker därför inte att att Kjell Mattsson skall driva det resonemanget vidare, att man inte har agerat; det har hyresgästerna nämligen gjort med mycket stor skicklighet!
Herr talman! När jag har sagt att man inte har krävt snabbare handläggning av förslaget att utvidga lagen till att gälla hela landet, har jag hänvisat till Hyresgästernas riksförbund och dess medverkan i justitiedepartementets arbetsgrupp. Jag vet mycket väl, Oskar Lindkvist, att det har förekommit att delar av organisationer och föreningar samt enskilda hyresgäster har protesterat. Ofta utgår den bostadspolitiska debatten från vilka åtgärder som skall vidtas från Stockholms och storstadsförhållanden. När propositionsförslaget första gången behandlades gjorde vi en avgränsning till de tre storstadsområdena, eftersom det var där som missbruket var mest känt. När man sedan går att utvidga lagen till hela landet, kommer den att omfatta en mängd områden där den inte har någon annan funktion än att öka hanteringen av ärenden. Därför måste man försöka göra en bedömning om man kan hitta någon utformning av lagen som innebär att man, efter att ha utvidgat tillämpningsområdet, ändå kan begränsa det på ett sådant sätt att lagen inte behöver sättas i praktisk funktion i områden där något åtalbart missbruk inte finns. Det är för det arbetet som justitiedepartementet behöver något längre tid på sig än vad som skulle ha behövts, om vi hade utgått från att lagen skulle gälla hela landet. Jag har sagt — och det vill jag upprepa — att jag tycker det är bättre att vi har fått uppskov några månader eller något halvår ytterligare med ändringen i lagstiftningen för att kunna åstadkomma cn för oss alla mera lätthanterlig lagstiftning. den det ej vill röstar nej.